Herr talman! Det är nog så, Raul Blächer, att studenter är en privilegierad grupp; jag tycker det. Jag tyckte det också i början av 1940-talet när jag tillbringade tre år i Lund. Men jag var inte privilegierad på det sättet att jag studerade på rika föräldrars bekostnad, för jag var ett av en fattig änkas fem barn, och jag var inte ensam om att ha dei så. Ungefär vid den tiden gjordes, tror jag, den första stora studiesociala utredningen i Sverige. Hör och häpna: den visade att av alla aktiva studenter i Lund i början av 1940-talet var det 7 20 som studerade med hjälp av finansiering hemifrån, medan 93 26 studerade med annan finansiering. Det studiesociala systemet hade börjat införas. Jag minns att jag var en av dem som kämpade till sig ett av 13 tillgängliga s.k. naturastipendier — 13 fanns det per årgång. Det var början på det studiesociala systemet. Vi ansåg oss vara privilegierade. Finansieringen gick till på ett sätt — det är många som minns det — som påminner om en fråga som vi har uppe här i dag, nämligen den om jämnåriga som skriver intyg åt varandra, men den gången skrev vi på växlar och lån. Det var jämnåriga studentkamrater som skrev på åt varandra. Så finansierade vi våra studier. Jag gjorde det helt och hållet på det sättet, utom i fråga om det som statens naturastipendium gav. De andra fick ta den biten också. Men vi ansåg oss privilegierade, och vi var det. Det kommer alltid att förbli ett privilegium att få tillfälle till högre studier och utbildning, och det skall vi inte försöka sticka under stol med. Det är alltid så. Det är lätt att i mycket hålla med Ralf Lindström i hans långa litania. Visst är det tråkigt att vi inte kan förbättra studiestödet. Det är inte bara centerpartiet av regeringspartierna som genom åren har yrkat på förbättringar som vi i dag inte vidhåller. Det har jag gjort, det har mitt parti gjort, det har nog alla partier gjort. Skillnaden mellan Ralf Lindström och mig är kanske bara den att jag har upptäckt att vi har ont om pengar i Sverige i dag. Det är den huvudsakliga motiveringen, att det ekonomiska läget inte medger —inte just nu i varje fall - nämnvärda förbättringar på det här området. Vi har inte dolt det, så egentligen är det inte så mycket att diskutera. Nu säger Ralf Lindström, och det har han rätt i, att de socialdemokratiska förslagen i huvudsak är självfinansierande. Jag har inte räknat så där på kronan eller ens på tusenlappen, men det skulle inte förvåna mig, om det t.o.m. blir ett litet netto; jag tror nästan det. Det åstadkommer man emellertid genom att bokstavligen ta med den ena handen och ge med den andra. De förbättringar — i vissa fall inte obetydliga, i andra fall ganska marginella — som man vill genomföra vill man finansiera framför allt genom återinförande av äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. För några år sedan lyckades vi få bort äktamakeprövningen. Vi var väldigt många som betraktade det som en reform som verkligen var mogen att genomföras. Det var ett utslag av rimlighet och rättvisa. Nu sägs det i den socialdemokratiska agitationen att den förbättringen kan man vara av med, eftersom det ändå bara är de som är gifta med folk som tjänar 100 000 kr. och mer som har någon glädje av den. Om också så vore hjälper det inte, Ralf Lindström, för rättvisa och rimlighet kan inte göra halt vid 100 000 kr. Det hör liksom inte dit. Men jag tvivlar faktiskt något på denna uppgift. Vi måste ha förvånansvärt många studenter som är gifta med människor med inkomster över 100 000 kr. för att vi på en återinförd äktamakeprövning skall kunna spara 30 milj.kr. Jag tvivlar på att det finns så många. Det må vara hur som helst med detta, för borttagandet av äktamakeprövningen är för oss en reform motiverad av rimlighetsoch rättviseskäl. Det går således inte att ta dessa pengar. Och har man väl bestämt sig för det — och det har vi — går det inte heller att i nuvarande läge finansiera de förbättringar som Ralf Lindströn och andra har eftersträvat. Så enkelt är det. Ralf Lindström tycker — om jag fattade honom rätt — att det är konstigt att en motion på en gång blir både tillstyrkt och avstyrkt. Han syftade på motion 920, där man tar upp det förhållandet att 18-19-åringar skriver intyg åt varandra. Det kan nog vara riktigt att motionen i sak är tillstyrkt och formellt avstyrkt. Men det beror på att den så att säga var bifallen redan innan den väcktes — och vi brukar inte bifalla motioner mer än en gång. Regeringen hade — och det står i propositionen — redan beslutat att vidta i stort sett de åtgärder som motionärerna kräver. Då kan vi inte gärna bifalla motionen en gång till. Det finns en liten sak till som jag skall ta upp, och det är timstudiestödet. Skall det vara 30 kr., som Hans Nyhage, som om en stund kommer upp i talarstolen, vill? Skall det vara 33 kr., som regeringen och utskottsmajoriteten vill? Eller skall det vara 35 kr. i timmen, som Ralf Lindström och hans partivänner vill? Detta kan man säkert resonera om. Motiveringen för att vi inte har gått ännu högre än de 33 kr. vi nu föreslår är kanske framför allt att det ter sig litet egendomligt att icke så få människor skall ha bättre betalt när de är lediga från jobbet än när de jobbar. Men på denna punkt känner jag mig ganska trygg. Vi kommer säkert att om en stund av Hans Nyhage få höra att stödet är alldeles för högt, och vi har av Ralf Lindström hört att det är alldeles för lågt. Vi har då i alla fall hamnat på rätt nivå i mitten. Det kan alltid vara något att trösta sig med. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Det är möjligt att Nils Carlshamre och jag, om vi resonerar vidare på tu man hand utanför kammaren, skulle kunna bli överens om att tillgången till högre studier i vissa fall är ett privilegium. Det beror helt och hållet på vad man talar om och på vad man vill kalla för privilegier. I ett globalt perspektiv, i en värld med omfattande analfabetism, är det över huvud taget ett privilegium att leva i ett land där alla får gå i skola, där alla lär sig läsa och skriva. Ävenii ett svenskt perspektiv kan det anses vara ett privilegium att ha växt uppi en studievänlig miljö, i ett hem med studietradition, eftersom man då har det bättre förspänt när man påbörjar högre studier. Självfallet finns det sådana privilegier som är icke-ekonomiska. Men Nils Carlshamre vill väl ändå inte påstå att det — socialt och ekonomiskt betraktat -— var ett privilegium att på 1940-talet leva som växelryttare eller att det i dag är ett privilegium att leva på magra studiemedel. Det är ju ändå inget privilegium, och jag tror inte att det är riktigt så Nils Carlshamre menar. Jag vill ställa ytterligare frågor till Nils Carlshamre i hans egenskap av företrädare för det största regeringspartiet. I dagens läge har vi alltså en svår ekonomisk situation, men hur ser det ut för framtiden? Vilka är era framtidsperspektiv? Ser ni i förlängningen någon ljusning? Arbetar ni politiskt för sådana förändringar, sådana framsteg i det svenska samhället att vi skall få välfärden tillbaka? Har ni några mål i den vägen, eller har ni över huvud taget inte några framtidsperspektiv? Skall vi kunna genomföra reformer i framtiden, eller har marknadsekonomin, det ekonomiska system som ni i många sammanhang så varmt förordar, totalt misslyckats med att ge oss någon välfärd?

Herr talman! Herr Carlshamre säger att studenter är privilegierade, och det håller jag med om. De har väl varit det i större utsträckning tidigare, därför att vi har ändå kunnat ordna det så att många fler har möjlighet att studera nu. Tidigare var det ju nästan bara de som hade föräldrar som hade det gott ställt som kunde studera. Det kunde naturligtvis finnas någon enstaka som visade att det gick ändå. Men det har alltså blivit bättre. Nils Carlshamre håller med mig om att förslagen i detta betänkande är dåliga. Han säger att det beror på det ekonomiska läget och att jag tydligen inte förstår det. Samtidigt säger han att vi från socialdemokratiskt håll bevisar att vi har förstått det ekonomiska läget, genom att våra förslag inte kommer att kosta statskassan något extra. Han säger att dett.o.m. skulle bli litet pengar över, och det tackar vi för. Vad vi har föreslagit är ju att man prioriterar på ett helt annat sätt. Vi vill inte satsa de små medel som finns på dem som har det bättre i samhället. Vi vill satsa de medlen där de behövs bäst. Det sade jag i mitt förra inlägg, så det borde Nils Carlshamre vara medveten om. Nils Carlshamre säger att vi tar med ena handen och ger med den andra. Det är riktigt. Vi vill ta från dem som genom den upphävda äktamakeprövningen nu har möjlighet att ta ut studiemedel — och har gjort det i ganska stor utsträckning. Det gäller dem som är gifta med någon som tjänar 100 000 kr. eller mer, kanske 200 000-400 000 kr. De tar ut studiemedel för att det är ekonomiskt riktigt att göra det. Det är mycket låg ränta på studiemedlen, f.n. 3,2 20. Man kan helt enkelt tjäna på att ta ut studiemedlen fast man inte behöver dem, och jag förmodar att många gör det. Nils Carlshamre tvivlar på att vi skulle tjäna 30 milj.kr. på att återinföra äktamakeprövningen. Men den siffran har vi tagit ur regeringens tidigare proposition. Jag står inte för den siffran, men jag hoppas att Nils Carlshamre tror på regeringen i det fallet. När det gäller rätten till återbetalningspliktiga studiemedel för 18-19 åringar, sade Nils Carlshamre att vår motion hade bifallits innan den väcktes. Men regeringen har inte det förslag som vi har, utan regeringen har i propositionen sagt att CSN har fått i uppdrag att utreda denna reforms effekter och att föreslå eventuella åtgärder. Slutligen vill jag säga att hela detta betänkande har en anda som är helt motsatt Robin Hoods — man tar från de fattiga och ger till de rika.

Herr talman! I de här två replikerna framkom ingenting nytt som jag anser mig behöva kommentera. Men Raul Blächer ställde en rak fråga till mig, och jag skall ge ett rakt svar. Raul Blächer frågar om regeringen och regeringspartierna vill arbeta för en bättre framtid. Herr talman! Svaret är ja.

Herr talman! I motion 1621 har jag begärt att reglerna för timstudiestödet skall ses över, att beloppet för detta stöd skall utgöra 30 kr., dvs. en sänkning med 3 kr. i jämförelse med nuvarande belopp, samt att bidraget för uppsökande verksamhet på arbetsplatserna och till utbildning av fackliga studieorganisatörer skall minskas med 20 90 i förhållande till vad som nu gäller och som föreslås i budgetpropositionen. Timstudiestödet utgår f. n. främst till arbetstagare som under arbetstid deltar i s.k. prioriterad studiecirkel och utgör ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Beloppet överstiger i åtskilliga fall den avtalsenliga lönen. Detta är t.ex. normalfallet i den hårt krisdrabbade tekoindustrin. Det kan därför vara direkt ekonomiskt lönande för den enskilde att deltaga i studiecirkel under arbetstid och erhålla timstudiestöd. Det finns åtskilliga exempel som tyder på att det är den direkta timförtjänsten, ofta på flera kronor, som varit avgörande för deltagandet i studierna och alltså inte studierna som sådana. Detta kan rimligen inte vara lagens mening. Det finns också exempel på hur samma människor år ut och år in deltar i studiecirkelverksamhet på arbetstid, trots att de uppenbarligen haft möjlighet att bedriva sina studier på fritiden. Detta måste vara helt i strid mot lagens avsikt. Det primära i en anställning måste vara att arbetsuppgifterna genomförs. Det må vara hur trivsamt som helst att studera under arbetstiden — arbetet skall likväl gå före och störningarna på arbetsplatsen undvikas så långt möjligt. Timstudiestödet skall definitivt inte kunna utnyttjas som inkomstkälla. Det finns alltså all anledning att ägna timstudiestödets belopp en noggrann uppmärksamhet. Redan de av mig föreslagna 30 kronorna är i många fall ett för högt belopp. Så mycket mer gäller detta då givetvis propositionens förslag om 33 kr. och i än högre grad socialdemokraternas förslag om 35 kr. Socialförsäkringsutskottet har tyvärr inte ansett sig kunna stödja det i motionen framlagda förslaget utan tillstyrker yrkandet i propositionen. Genom sitt ställningstagande säger utskottet därtill nej till en besparing om nära 7 milj.kr., vilket är allvarligt i en tid då det verkligen är angeläget att hålla kostnaderna nere. Motsvarande gäller också för utskottets hemställan beträffande anslaget till den uppsökande verksamheten m.m., där utskottet inte vill medverka till den av mig föreslagna besparingen på mer än 5 milj.kr. Utskottets enda motivering är att de för anslaget tillgängliga medlen bör användas för sitt ändamål. Motiveringen är anmärkningsvärd! Det är ju just på de områden, där det går att spara, som vi måste göra det för att kunna komma till rätta med svårigheterna i samhällsekonomin. Till den uppsökande verksamheten har under de senaste åren utgått mycket kraftigt uppräknade anslag. Uppräkningen har varit avsevärt mycket större än på snart sagt något annat område. Det är enligt min mening hög tid att tänka om när det gäller det våldsamma penningutflödet på det här området. Vad slutligen gäller begäran i motionen om att reglerna för timstudiestödet bör prövas om så hänvisar utskottet till att utbildningsministern anför att dessa bestämmelser skall ses över och att det ankommer på regeringen eller av denna anvisad myndighet att meddela de föreskrifter som behövs. Det hade naturligtvis varit tacknämligt om socialförsäkringsutskottet haft några egna synpunkter att anföra i detta hänseende. Utskottets ledamöter kan ju inte gärna vara ovetande om den på sina håll mycket vidlyftiga tolkningen av bestämmelserna och det missbruk som enligt min mening därmed uppstår. Det krävs därför en mycket klarare precisering av vilka studier det här skall vara fråga om än vad som f. n. är fallet. Vi har varken samhällsekonomiskt eller företagsekonomiskt råd med att det under arbetstid bedrivs studiecirklar med ett i sammanhanget ovidkommande ämnesinnehåll. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1621, yrkandena 3, 4 och 5.

Herr talman! Situationen vid landets försäkringsrätter är fortfarande ytterst allvarlig. Trots förstärkning i fjol har någon nedgång i ärendebalansen vid försäkringsrätterna inte skett. Med den nuvarande utvecklingen räknar man med att målbalansen vid kommande årsskifte uppgår till ca 30 000 ärenden, och klagandenas väntetid för ett ärende blir mellan två och ett halvt och tre år. Ur bl.a. rättssäkerhetssynpunkt är detta helt oacceptabelt, vilket också justitieombudsmannen helt nyligen har framhållit i ett granskningsprotokoll. De försäkrade får vänta i flera år på definitivt besked i sina försäkringsärenden. Många hamnar i en ytterst svår ekonomisk situation genom att ersättningen utgör den enda inkomst de har att förlita sig på. Det är särskilt allvarligt när det gäller arbetsskador, eftersom rättspraxis inte utvecklas i den omfattning som är nödvändig för att försäkringskassorna skall kunna fatta sina beslut snabbare än vad som nu är fallet. I den socialdemokratiska motionen 248 som väckts av Anna-Greta Skantz m.fl. återkommer vi med ett förslag från i fjol om att en ny försäkringsrätt bör inrättas i Malmö. Enligt vår mening finns det starka motiv bakom det förslaget. Den kraftiga ökningen av antalet mål till försäkringsrätten för Södra Sverige utgör tillräckligt skäl för att förlägga en ny försäkringsrätt till Malmö. Befolkningsunderlaget enbart för Skåne och Blekinge, ca 1,2 miljoner invånare, är tillräckligt för att motivera en försäkringsrätt. Närheten till medicinsk sakkunskap och till juridisk fakultet i Lund har också sin betydelse när det gäller att rekrytera personal till en ny försäkringsrätt. Åtgärder bör redan nu vidtas för att söka komma till rätta med ärendebalansen vid försäkringsrätterna. Den av oss socialdemokrater förordade medelsförstärkningen på 3 milj.kr. bör inte utnyttjas så att nya fasta tjänster och avdelningar inrättas, utan så att det främst blir fråga om 139 Nr 117 tillfälliga förstärkningar. Enligt vår mening bör man inom regeringskansliet ha en sådan planering vid utbyggnaden av de befintliga försäkringsrätterna att man bevarar möjligheten att föra samman en del av resurserna inom organisationen till en ny försäkringsrätt i Malmö. Regeringen bör, såsom vi har framfört i vår reservation, återkomma med förslag härom vid nästa riksmöte. I den socialdemokratiska reservationen tillgodoses också de önskemål som har framförts av Hans Petersson i Röstånga. Enligt vad jag kan finna reagerar även den borgerliga utskottsmajoriteten mot de stora ärendebalanserna i försäkringsrätterna. Man säger följande i betänkandet: ”Mot denna bakgrund” — här avses de mycket långa väntetiderna — ”är det enligt utskottets uppfattning oundgängligen nödvändigt att åtgärder vidtas för att söka komma till rätta med de i flera avseenden otillfredsställande förhållandena vid försäkringsrätterna.” Det konstaterande som den borgerliga utskottsmajoriteten gör är helt riktigt. Men man följer inte upp det uttalandet med någon förstärkning av domstolarna, och det är naturligtvis en brist. Som läget är i dag bara förvärras situationen om man inte ingriper i tid och föreslår nödvändiga åtgärder. I detta betänkande behandlas även anslag till riksförsäkringsverket och försäkringskassorna för deras handhavande av socialförsäkringssystemet. I anslutning till detta finns det två socialdemokratiska reservationer med förslag om att verket och kassorna ur delpensionsfonden skall erhålla ersättning för administrationen av delpensioneringen. Enligt riksförsäkringsverkets rapport uppgår kostnaderna för verket till 4 milj.kr. per år och för försäkringskassorna till 25 milj.kr. per år. Det är naturligtvis, som vi ser det, rimligt att pengar tas ur fonden för adminstrationen av delpensionering en. Majoriteten avstyrker detta förslag med hänvisning till att delpensionsfonden har ett betydande underskott. Det är ett svagt argument. Man måste naturligtvis betala för att verket och kassorna sköter om denna pensionsförsäkring, och frågan om fondens underskott får lösas i sitt sammanhang. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Ett yrkande som hör till vår arbetsmiljömotion behandlas i det här betänkandet. Det gäller vårt krav att resurser skall tillskapas så att arbetsskadeanmälda kan få besked inom rimlig tid, i normalfallet tre månader. Arbetsskadeförsäkringen innebar vissa förbättringar jämfört med tidigare. Men det verkliga utfallet av lagen är, som vi påpekar i motionen, svårt att överblicka, trots att det har gått 3 1/2 år sedan dess ikraftträdande. Det beror 140 på den stora ärendebelastningen vid både försäkringskassorna och riksför säkringsverket. Dessutom måste man före många beslut först avvakta prejudicerande utslag. Det innebär att den högsta instansen försenar ärendebehandlingen. De här svårigheterna kunde ha förutsetts när lagen antogs. Men det är också typiskt för den borgerliga regeringens nonchalans och kallsinnighet mot dem som drabbats av sjukdomar — de arbetande — att låta dem vänta på sin rättmätiga ersättning. Förseningarna innebär att de som drabbas av cancersjukdomar och andra dödliga sjukdomar kanske aldrig får sin ersättning under livstiden. Oklarhet i ersättningsfrågorna försenar också rehabiliteringen. Om regeringen och myndigheterna såg de arbetandes hälsa och rättigheter som en förstahandsfråga skulle inte förseningar behöva uppstå i systemet, utan då skulle man rätta till dem. Åtgärder har nu vidtagits alltför sent. De ersättningsberättigade har rätt att kräva besked inom rimlig tid, och den har vi satt till tre månader. Jag har tittat i betänkandet och trott att det skulle komma något radikalt grepp. Men det hänvisas bara till den stora belastningen och till att det finns kommittér som arbetar med frågan och tänker lägga fram vissa förslag. Och den stora förevändning man döljer ointresset med är naturligtvis det svåra budgetläget — att det inte finns några resurser. Det kommer inte att bli några förslag av avgörande betydelse — det kan man läsa mellan raderna, eller också sägs det rent ut. Det betyder att man gör den värderingen att de som skadas skall få vänta lika länge i fortsättningen. Den motion som jag företräder här, som har nummer 1477, avfärdas på en rad utan någon närmare argumentation — några ytterligare förstärkningar skall man inte kosta på sig. Men på de arbetsskadades vägnar vill jag ändå markera att det är viktigt att i framtiden verkligen ta i och skapa de resurser som behövs. Därför yrkar jag bifall till den vpk-motion som behandlas i det här betänkandet.

Herr talman! Det råder ingen oenighet om att belastningen och därmed ärendebalanserna vid försäkringsrätterna, och även i kassorna och i försäkringsöverdomstolen, är bekymmersamma. Utskottet har tagit mycket allvarligt på detta. Vi har haft hearing i utskottet med försäkringsdomstolskommittén, vi har varit och tittat på verksamheten uppe i Norrland och vi har hållit på länge med detta. På den punkten råder således ingen oenighet. Möjligen skall man säga att när Lars-Ove Hagberg talar kan det kanske låta ännu litet värre än det är — jag tror inte det var meningen. När han säger att de arbetsskadade kan få vänta i åratal på sin ersättning och vill dra ner den tiden till högst tre månader, så är det riktigt. Men vi skall komma ihåg att det de väntar på är beskedet om deras skada skall betraktas som arbetsskada eller som vanlig sjukdom. Det är i alla fall inte alla pengarna de väntar på — då vore det ännu värre. Jag tror inte Lars-Ove Hagberg avsåg att det skulle låta så, men det är kanske bäst att vi kompletterar det, så att inte någon som är mindre kunnig kan fara vilse. Trots att vi alltså är överens om det besvärliga i situationen har vi stannat vid olika slutsatser, olika förslag. Utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att nu— jag betonar det lilla ordet nu — föreslå någon materiell förstärkning av de existerande försäkringsrätterna eller att någon ny inrättas. Det finns flera skäl för det. Ett, som för mig är väldigt allvarligt, är att problemet trots allt måste ligga någon annanstans också.

När det är så, beror detta troligen på att vi behöver en uppdimensionering av de här organen i alla instanser. Men det måste också bero på att frekvensen överklaganden är för stor. Det skall man ta allvarligt på. För om väldigt många inte åtnöjes, som termen lär lyda, med besked i första instans i sådana ärenden, måste det någonstans vara något fel. Antingen är lagen och de förordningar man har att hålla sig till oklara eller på annat sätt illa formulerade, eller också är handläggningsrutinerna inte bra, eller också är det något grundläggande fel när det gäller förtroendet mellan myndighet och allmänhet i det här fallet. Inte för att jag kan ange det i siffror, men jag är alldeles säker på att om vi skulle få en överklagandefrekvens av allmänna domstolars domar som kom i närheten av den överklagandefrekvens som gäller försäkringsärendena, skulle hovrätten och högsta domstolen för länge sedan ha brutit samman totalt. Man måste tänka över om man kan närma sig problemet från detta håll. Jag åsyftar faktiskt inte att vi skall schablonisera och förenkla eller eftersätta rättssäkerheten, men det är ändå så i ett rättssamhälle att om man inte har förtroende för, inte litar på utslagen i första instans i så väldigt många fall som det här handlar om, då måste man fråga sig om man inte skall börja undersöka saken från den sidan också. Det har funnits och finns motioner som närmar sig problemet från det hållet och som kan bli aktuella i annat sammanhang. För ett år sedan beslöt riksdagen om en viss förstärkning av försäkringsrätterna. Det har skett en sådan, och jag tror t.o.m. jag vågar säga att den håller på att ske. Den har knappast hunnit få full verkan, för det är under innevarande budgetår som det har ställts medel till förfogande för en förstärkning, och det tar ju som bekant sin tid — i synnerhet i en i övrigt nästan ny organisation — att få allt att fungera. Vi vill alltså gärna se hur långt man kommer med det. Så är vi lovade besked och förslag från försäkringsdomstolskommittén under början av detta år. Det skall inte dröja länge. Något måste man kunna hämta även där. Av dessa skäl har utskottsmajoriteten sagt sig: Nu rekommenderar vi inte vare sig någon ny försäkringsrätt eller ytterligare medel för förstärkning av de befintliga, utan vi vill vänta litet grand och se. Men vi är verkligen beredda att komma tillbaka till den här frågan, eftersom det inte kan få fortsätta att se ut på det sätt som det nu gör. Det är vi alltså helt överens om. Även i de kanske något mindre frågorna om ersättning från delpensionsfonden dels till riksförsäkringsverket, dels till försäkringskassorna har majoriteten föreslagit avslag på motionerna. Vi vill närmast se dessa frågor som bokföringsfrågor, där reservanterna föreslår att man på ena sidan skall tillgodoräkna riksförsäkringsverket ersättning från delpensionsfonden och att man å andra sidan skall räkna ner anslaget i budgeten med lika stort belopp — det är därför som jag kallar det för en bokföringsfråga. Man kan undra om det är rätta ögonblicket att belasta delpensionsfonden med ytterligare utgifter just nu, när vi vet att den fonden dras med ett stort underskott. Det sades här att problemet med det underskottet bör lösas på annat sätt. Det ligger något i det, men i väntan på den lösningen är det kanske ändå onödigt att ytterligare förvärra situationen. Riksförsäkringsverket lider såvitt jag vet icke någon överhängande nöd. Beträffande försäkringskassorna föreslås ju endast att det skall komma ett förslag från regeringen. Problemet följs, och det lär väl komma ett förslag endera dagen, så det behövs inte något beslut om det. Jag yrkar, herr talman, bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag känner i stort sett igen argumentationen från i fjol, då man också sade att man skulle vänta och se. Vi vet ju hur det är: situationen vid försäkringsrätterna har förvärrats. Jag tycker att man tar alltför lätt på läget där. Nils Carlshamre sade att utskottsmajoriteten har tagit allvarligt på problemet, att man både har tittat och hört. Men då borde man väl ha kommit i kontakt med den svåra situationen och dragit de riktiga slutsatserna, och det måste ju leda till att man förstärker försäkringsrätterna ordentligt. Det kan inte vara realistiskt att enbart lita till försäkringsdomstolskommitténs arbete, vilket Nils Carlshamre tydligen gör. Enligt statsrådets direktiv skall kommitténs förslag rymmas inom ramen för tillgängliga resurser, som det heter. Men då blir det ingen riktig lösning på frågan, utan då får vi ha kvar de långa väntetiderna. Det är klart att man kan göra förenklingar i rutinerna, och det kan kommittén säkert också komma fram till vid sin översyn, men ytterst handlar det om att det behövs ökade resurser. Det behövs förstärkningar i försäkringsrätterna, och man måste ta ansvaret för att bygga ut dem så att de fungerar. Nils Carlshamre sade att det är för många överklagningar och att detta måste vara fel. Nu är det emellertid på det sättet att många människor vill ha sin försäkringsfråga prövad i försäkringsrätterna, och då måste det ju också finnas en organisation för detta. Det kan man inte smita ifrån, utan det är samhällets ansvar att döma fullt ut och att pröva ärendena. De frågor som försäkringsrätterna handlägger är ändå ganska viktiga, och det är viktigt att de får en snabb behandling; försäkringsrätterna har ju att avgöra ersättningar som har mycket stor betydelse för enskilda människor. Det handlar om handikappersättning, vårdbidrag, sjukbidrag, förtidspensioner och ersättningar för arbetsskador. Många människor är för sin försörjning beroende av dessa bidrag. Jag tycker det är beklagligt att man tar alltför lätt på den här frågan. Det är viktigt att människorna får sina ersättningar snabbt — de är naturligtvis i en svår situation. Läget i dag är inte hållbart.

Herr talman! Bara några kommentarer till målbalansen vid försäkringsrätterna. Den 31 december 1979 var målbalansen 16 629 ärenden, och den 31 december 1980 var den 23 672 ärenden. Antalet icke avgjorda ärenden ökade således under 1980 med 7 043. Under första kvartalet i år har målbalansen ökat med 1711, och den är nu 25 383. Denna utveckling är enligt min uppfattning helt otillfredsställande. Börje Nilsson har här redogjort för konsekvenserna för de försäkrade, så jag skall inte upprepa dem. Det är emellertid inte bara de försäkrade som är oroliga, utan det är också de som arbetar vid försäkringskassorna och försäkringsrätterna. I ett program i Radio Malmöhus den 12 februari i år gav chefen för södra försäkringsrätten uttryck för den oro han känner. Han var bekymrad över att antalet icke avgjorda ärenden bara ökar. I vart femte ärende ändras beslutet i försäkringsrätten, jämfört med det beslut som försäkringskassorna fattat. Oftast är det då de försäkrade som får rätt. Denna femtedel måste alltså vänta upp till tre år innan de äntligen får sina pengar och tillerkänns sin rätt. Med en målbalans på 25 383 ärenden finns det en risk att försäkrade kommer att få vänta ännu längre. Sedan i höstas arbetar en kommitté — försäkringsdomstolskommittén — som har att se över försäkringsrätternas arbete. Denna kommitté lär bara ha rätt att föreslå åtgärder som inte kostar pengar. Enligt uppgifter i massmedia skulle kommittén kunna tänka sig att föreslå att rätten att överklaga vissa mindre ärenden begränsas, att bara en jurist får döma — i varje fall inte tre, som i dag är fallet. Jag hoppas att dessa uppgifter är helt felaktiga. Enmansavgöranden i försäkringsrätterna förefaller mig otänkbart. De långa handläggningstiderna vid försäkringsrätterna måste förkortas, men det får inte ske på ett sådant sätt att rättssäkerheten äventyras. Den oro jag känner inför kommande förändringar har ytterligare förstärkts sedan jag tagit del av proposition 154 angående ändrade arbetsformer i högsta domstolen. De förslag som försäkringsdomstolskommittén lär fundera över påminner om de förslag som framläggs i regeringens proposition. Det kan vara en tillfällighet, men i så fall en olycklig sådan. Jag avvaktar med stort intresse försäkringsdomstolskommitténs förslag, som jag hoppas kommer mycket snart. Jag hoppas att Hans Petersson i den kommande voteringen röstar för den socialdemokratiska reservationen. Med tanke på innehållet i reservanternas skrivning tror jag inte att det skall vara någon svårighet. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! De siffror som Anna-Greta Skantz nämnde och som finns angivna i utskottets betänkande är både skrämmande och intressanta. Det är riktigt att ärendebalanserna vid försäkringsrätterna ökade med ungefär 7 000 mål förra året samtidigt som ungefär 9 000 mål avgjordes. En slutsats som man dess värre kan dra av detta är att även om vi hade haft en hel försäkringsrätt till, exempelvis i Malmö, så skulle bara en mycket liten del av den balansökningen ha kunnat undvikas. Jag gissar att vi då skulle ha haft en ökning av balansen med 5 000 i stället för med 7 000 mål under 1980. Den höjning av anslaget som föreslås i reservationen räcker inte på långt när till en ny försäkringsrätt — vad man kan åstadkomma med de pengarna är väl en avdelning eller två. Dessutom skulle man bara nagga balansen i den yttersta kanten. Därmed inte sagt att man skall låta det bästa vara det godas fiende, att man skall låta bli att göra det man kan göra, därför att man inte kan göra allt vad man vill — det är som sagt inte det jag menar. Jag vill bara anföra detta som ytterligare stöd för tanken att man faktiskt måste angripa frågan också från ett annat håll. Jag tror inte att vi någonsin kan så att säga bygga ikapp den här bristen genom att enbart öka domstolsresurserna. Det är så att arbetsskadeförsäkringen här spelar en väldigt stor roll — inte därför att den typen av mål är det dominerande antalet mål; det är de inte. Andra typer av mål är tillsammans fler än arbetsskademålen. Men enligt samstämmiga vittnesmål tar arbetsskademål mycket lång tid att handlägga. De är svåra att utreda och tar därför lång tid. Det är därför — jag har sagt det tidigare — som vi måste våga titta på det här problemet från ett annat håll. Vi måste undersöka om det går att göra någonting åt själva regelsystemet, så att det blir lättare att fatta det första beslutet, att motivera det så klart och skapa ett sådant förtroende att vi undviker den enorma frekvens av överklaganden som vi har i dag.
Herr talman! Jag kände oro när jag läste regeringens proposition beträffande ändrade arbetsformer i Högsta domstolen. Och när jag nu lyssnar på herr Carlshamre blir jag ännu mer orolig, för jag tycker mig kunna ana att herr Carlshamre känner viss sympati för tanken att man — precis som försäkringsdomstolskommittén tydligen gör — skulle kunna begränsa rätten att överklaga besluten i vissa mindra ärenden. Jag tycker det skulle vara mycket olyckligt. Jag kan inte inse att det är fel att de försäkrade överklagar försäkringskassornas beslut. Tvärtom. Om de försäkrade inte är nöjda med besluten uppmanas de att överklaga. Det ligger i tiden så att säga att människor är måna om att få sin rätt. Jag tror att herr Carlshamre har erfarenhet från Sveriges Radio och radionämnden. Precis samma tendens finns där — man får fler och fler anmälningar. Det är väl en naturlig utveckling också när det gäller försäkringsrätterna. Jag tycker inte att man skall nonchalera den förbättring som det skulle innebära, om ärendebalansen kunde minskas med 2 000 ärenden. Det hade faktiskt betytt väldigt mycket och hade kunnat vara till god hjälp för försäkringskassorna, när de t.ex. skall ta ställning till och behandla ärenden som gäller arbetsskador. Jag hoppas att regeringen inte skall gå på linjen att begränsa den enskildes rätt att överklaga beslut, om han så önskar.
Herr talman! Nej, jag vill inte vara med om att begränsa den enskildes rätt att överklaga. Men jag skulle vilja undersöka den enskildes behov av att överklaga.
Herr talman! Jag kan mycket väl hålla med herr Carlshamre om det, men den borgerliga regeringen har sannerligen inte gjort det lättare för människorna att förstå lagen om allmän försäkring eller föräldraförsäkringen. Är det något som är svårt för den enskilde så är det att t.ex. tyda föräldraförsäkringens bestämmelser. Man skulle säkerligen kunna peka också på andra lagar och bestämmelser.

Herr talman! Det är möjligt att socialdemokraterna gör en riktig bedömning när det gäller behovet av ytterligare en försäkringsdomstol i vårt land. Jag är medveten om de besvärligheter som finns. De har ju omtalats här i kväll. De finns även omtalade i betänkandet. Vi är naturligtvis alla medvetna om att problemen på något sätt måste lösas, men hur de skall lösas kan åtminstone inte jag ge något klart besked om. Men man har ju tillsatt en kommitté, försäkringsdomstolskommittén, som skall framlägga ett förslag. Jag föreställer mig att problemen, när förslaget kommer, är noga penetrerade. Då kan vi som inte är så väl insatta möjligtvis ta ställning till det. Tillsammans med några partikamrater har jag under den allmänna motionstiden väckt en motion, som rör sysselsättningsläget i Malmöhus län. I den motionen diskuterar vi också en eventuell ny avdelning av försäkringsdomstolen. Om den avdelningen kommer till stånd menar vi att den bör förläggas till Malmö. Riksdagen har ju i varje fall hittills inte varit särskilt generös när det gällt att lokalisera statlig förvaltning till den delen av vårt land. Det förslag som vi presenterar i motionen gäller alltså ett principuttalande, ett uttalande om att nästa försäkringsdomstol — om och när den blir aktuell — skall förläggas till Malmö. Vi tar alltså i motionen inte ställning till själva behovet som sådant. Det kan vi inte bedöma, och dessutom pågår det en utredning. Men om det, efter sedvanlig prövning av utredningen och av regeringen, väcks förslag om en ny avdelning av försäkringsdomstolen bör den alltså förläggas till Malmö — det vill jag poängtera. Jag beklagar att det inte blir något principuttalande. Jag har gått igenom utskottsbetänkande och reservation, och oavsett vad man röster på blir inte resultatet något principuttalande. Jag avser därför att rösta för utskottsmajoritetens hemställan.
Herr talman! Det som händer nu är att Hans Petersson i Röstånga tydligen överger sin motion. Det är i och för sig inte överraskande. Det händer mycket ofta numera i detta hus. Men skall det vara någon mening med att motionera måste man fullfölja sin tanke och stödja den vid behandlingen i kammaren. Nu säger Hans Petersson att han kräver ett principuttalande, och det finns i reservation 1. Om han läser längst ner på s. 11 kan han finna att det där står att man bör bevara möjligheten att föra samman en del av resurserna inom organisationen till en ny försäkringsrätt i Malmö. Det är ett principuttalande om att en ny försäkringsrätt bör förläggas till Malmö. Och det riktiga är naturligtvis att Hans Petersson röstar för reservation 1 om han vill fullfölja sin motion.
Herr talman! Jag vill mycket starkt betona att jag inte överger motionen. Det finns inte något yrkande för denna motion som sådan — det står i den socialdemokratiska reservationen att riksdagen skall ge regeringen till känna att en ny försäkringsrätt skall lokaliseras till Malmö och att regeringen bör återkomma med förslag härom till nästa riksmöte. Jag tycker att det är ganska viktigt att man här liksom i andra sammanhang väntar till dess en utredning lägger fram sitt förslag — i synnerhet eftersom detta utredningsförslag aviseras till i år, och ganska tidigt på året.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga är som jag ser det illa ute. Det han kräver finns, som jag sade tidigare, i reservationen. Det riktiga för Hans Petersson måste, som jag ser det, vara att stödja reservationen. Där finns ett krav på att en ny försäkringsrätt skall förläggas till Malmö. Och detta är ett principuttalande.

Herr talman! 1981 är det internationella handikappåret, det år då man hoppas att regeringar och andra skall visa de handikappade att de inte är någon bortglömd grupp och att de har stöd av statsmakterna i strävandena att tillgodose sina intressen. De handikappade har länge fått nöja sig med att betrakta sina önskningar som något av en dröm. De har fått finna sig i att på avstånd betrakta hur andra nått välstånd, medan de handikappade själva inte fått del av allt detta, i varje fall inte någon större del. På 1960-talet och i början av 1970-talet kan man ändå säga att framstegen började komma även för de handikappade. Det väckte förhoppningar hos denna grupp, framtidstron började infinna sig. Färdtjänsten och den sociala hemhjälpen skapades, bostäder och arbeten kom till. Det såg ut som om de handikappade äntligen skulle bli något så när jämställda med övriga medborgare. Men valutgången 1976 förde en ny regim till makten — en regim bestående av tre partier, som vart för sig förklarat att de skulle visa att de sociala landvinningar som gjorts skulle bevaras och de handikappade och andra bli ännu bättre tillgodosedda än vad socialdemokratin hade lyckats med. Det var ingen måtta på det välstånd som skulle komma över gamla Sveriges folk, bara man blev av med den förhatliga socialdemokratiska regeringen. Skatterna skulle sänkas, inflationen skulle halveras, priserna skulle hållas i schack, om bara de borgerliga med sina ekonomiska teorier fick folkets förtroende i valet. Rundgång kallade moderatledaren den fördelningspolitik som hade lett till att de handikappade hade börjat få det litet lättare och började tro på framtiden. Det gick att sänka skatterna om bara viljan fanns, hette det. Vi har fått sänkta statsskatter — främst för de välbeställda. Men vi har fått massor av höjda skatter i stället. Det påstås att vi under Gösta Bohmans tid i ekonomidepartementet har begåvats med höjda skatter i ett 60-tal fall. Och framför allt: Vi har fått ett sämre samhälle för dem som behöver samhällets hjälp och stöd. Det var många — även handikappade — som lurades av de borgerligas fagra tal. I dag ser vi vad deras politik är värd. Under Tage Erlanders sista regeringsår talade vi om det starka samhället, ett samhälle som skulle göra det möjligt för de eftersatta grupperna — handikappade och andra — att få del av det välstånd som samhällsutvecklingen medförde. 1960-talet och första hälften av 1970-talet var också en tid som betydde mängder av reformer, alla i syfte att förbättra tillvaron för de grupper jag talar om. Många förstod kanske inte att uppskatta vad som verkligen skedde. Men nu, när vi kommit in i en annan tid, vet man vad man förlorade när socialdemokratin — tillfälligtvis, hoppas jag — drevs bort från regeringsmakten. Det fagra talet om skattesänkning från moderaterna och folkpartiet och om att ingen statsrådspost var så angelägen att man dagtingade med sitt samvete från centern visade sig vara av noll och intet värde den dag då de satte sig ner för att regera tillsammans. Det är bl.a. de handikappade som får sitta emellan. Det är bl.a. de som får ta stötarna då pensionerna försämras genom manipulationer med basbeloppet. Nästa gång kan det vara fråga om försämrad färdtjänst eller om något annat som de borgerliga vill försämra. Att något kan förbättras för den grupp jag talar om kan man inte hoppas på så länge de tres gäng står för besluten. I dag — handikappåret 1981 — skall riksdagen besluta om vissa åtgärder för handikappade. Det gäller anslagen till deras organisationer, det gäller bidragen till färdtjänsten, det gäller frågan om de flerhandikappades utbildning och det gäller frågan om tillgång till dagstidningar för de synskadade. De borgerliga i socialutskottet säger nej till de socialdemokratiska kraven, främst till förslaget om tidningar till de synskadade men också till de högre anslag vi velat ha till organisationerna och de flerhandikappade. Mot den borgerliga utskottsmajoritetens förslag har vi reserverat oss. Det rör sig om bara ett tiotal miljoner — pengar som ter sig futtiga i den miljardrullning som regeringen bedriver. Nog är det en märklig regering vi har, som ger 30 90 skattesänkning för den som har pengar och kan flytta över dem från ett bankkonto till ett annat, medan man inte ens kan höja anslagen till de handikappades organisationer så att de räcker till att täcka inflationens härjningar. Men det är som sagt inte så förfärligt mycket pengar som skiljer regeringspartierna och socialdemokraterna åt, sammanlagt ca 10 miljoner. Man kan fråga: Är inte handikappsaken värd de 10 miljonerna mer i kostnader? Hade det inte på detta område — det gäller ändå dem som har det besvärligast i samhället — varit värt att ge ett offer över blockgränserna? Behöver allt bestämmas i kanslihuset? Finns det inte det minsta manöverutrymme i utskotten? Har folkpartiets och centerns folk blivit helt paralyserade av moderaterna? Ja, det verkar så. De som är svagast, de som inte har mäktiga organisationer att falla tillbaka på, de får nöja sig med vad regeringen ger dem i nådegåvor. Det är inte de 10 miljonerna som är det väsentligaste. Det som är värt långt mer är viljan, solidariteten, gesten. Jag vet att det är kärvt med vår ekonomi, att sötebrödsdagarna är förbi och att den tiden är borta när vi kunde bevilja oss förmåner av olika slag. Men jag vet också att det är en bjudande plikt att vi ställer oss på de svagas sida när snålblåsten sätter in, när regeringen är gniden och när riksdagsmajoriteten med en rösts övervikt är beredd att göra allt vad en i övrigt splittrad regering bestämt. Arma land som vanstyrs på detta sätt! Arma land, som inte har råd att räcka en hjälpande hand, inte har råd — eller viljan — att ge de synskadade samma rättighet som vi övriga har: att kunna läsa en dagstidning eller att ha tillgång till en barntidning. Det är ett svalg befäst mellan det Sverige som var 1976 och det vi har 1981. Denna utveckling har skett på knappa fem år. De som drev fram denna utveckling har anledning att ångra sig. Det blev inte så lyckosamt med regimskiftet som de trodde som sade: Låt dem försöka, de kan ju inte hinna förstöra något på kort tid. Hur blev det? Jag behöver bara ställa den frågan. Svaret är givet. Trådar blir till maskor och väv. Vägen utför har börjat. När lavinen väl har satts i rörelse, kommer det att gå snabbare och snabbare. Vad som från början var en tendens blir snart nog en levande realitet. Att kunna ta del av dagstidningar, böcker och andra skrifter är självklarheter för de flesta människor. Det tillhör våra grundläggande frioch rättigheter. Denna rättighet förmenas dock många av landets handikap pade, inte därför att deras egen förmåga att förstå och tillgodogöra sig information är bristfällig, utan därför att så gott som all information och samhällsdebatt är anpassad efter människor som ser och hör bra och som rör sig obehindrat. Yttrandeoch informationsfriheten är starkt rotad i svenskt rättsmedvetande och garanterad i grundlagen. I vårt land är dagstidningarna en viktig bärare av dessa rättigheter. De har ett särskilt ansvar när det gäller att informera och engagera människor i samhällsfrågor, stimulera till kulturellt engagemang osv. Dagstidningar är viktiga för opinionsbildningen och nödvändiga för att den demokratiska processen skall fungera. Den som inte har tillgång till dagliga tidningar hamnar utanför i samhället. Synskadade har i dag inte tillgång till dagstidningar, förutom ett par ingående i en försöksverksamhet. Av denna försöksverksamhet framgår klart att det går att tekniskt framställa en redigerad version av den tryckta tidningen som väl motsvarar de krav synskadade ställer på en dagstidning. Den borgerliga regeringen har förhalat ärendet och undvikit att fatta beslut i denna för synskadade så viktiga fråga. De synskadades riksförbund har redan gjort en utvärdering av försöksverksamheten, och utredningsmannen kan därför koncentrera sig på att lägga fram förslag i finansieringsfrågan. Allt talar för att finansieringen bör ske i form av ett särskilt presstöd. I avvaktan på att beslut kan fattas av riksdagen om ett permanent stöd till tidningar för synskadade bör den pågående försöksverksamheten permanentas och utvidgas. Vi socialdemokrater vill anvisa 7 milj.kr. till denna verksamhet. Det behövs inte någon mer utvärdering. Vi vet att man kan göra dagstidningskassetter eller på annat sätt översätta det skrivna språket. Det är inte kunskap som fattas. Det är något värre. Det är en politisk vilja som saknas. Nog skulle vi ha kunnat sätta oss ned och precisera ett gemensamt utskottskrav i detta avseende. Det är beklagligt att det inte gick. Nu nödgas vi reservera oss mot beslutet i utskottet. Det fattas tyvärr en röst i riksdagen för oss. Jag vågar väl inte heller tro att någon borgerlig ledamot skall ändra sig och stödja vårt förslag. Men nog är det ett fattigdomsbevis— ett demokratiskt fattigdomsbevis — att maninte har velat visa större hänsyn till de synskadade. De får komma i kläm i borgerlighetens Sverige 1981 — det år då det är internationellt handikappår. Den nuvarande socialministern, och för all del även sjukvårdsministern, går till historien som den som började försämra tillvaron för de handikappade. Två f. d. socialministrar har deltagit i utskottets arbete och sagt nej till de synskadades berättigade krav. Det är illavarslande för framtiden om de borgerliga skall fortsätta att ha majoritet i riksdagen. Ett blygsamt förslag om ca 100 000 kr. till de synskadades barntidning avstyrktes också. Om den saken skall Lena Öhrsvik tala närmare. mindre välutvecklad färdtjänst även i fortsättningen får utrymme att utveckla denna verksamhet. En annan viktig detalj var att färdtjänsten skall tillhandahållas de personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer. Socialutskottets ställningstagande innebar att man förutsatte att statsbidragsreglerna skulle få den utformningen att man uppnår en minimistandard i hela landet. Vi förutsätter i vår reservation att man vid utvärderingen av de nya bidragsreglerna särskilt uppmärksammar i vad mån reglerna lett till denna effekt. I fråga om handikappanslaget har vi begärt 2 milj.kr. mer än regeringen. Förslaget från regeringen att öka anslaget till handikapporganisationerna med 3 90 betyder i själva verket att organisationsstödet genom inflationen minskas med hela 10 96. Skatteskalan kan regeringen indexreglera. Men stödja de handikappades organisationer på samma sätt, det kan man inte. Man mäter med olika mått. De som mycket har vill man ge mera. De sämst ställda skall hållas nere. Så har högerpolitiken alltid fungerat. Hur länge skall folkpartiet och centern följa med i den utvecklingen? Slutligen skall jag säga ett par ord om de flerhandikappades situation. Det gäller de svagaste bland de svaga. Här har vi i avvaktan på den utredning som pågår velat höja anslaget till styrelsen för vårdartjänst med 1 milj.kr. för insatser till kommuner och landsting i enlighet med omsorgskommitténs förslag. Men även i detta avseende har vårt förslag mötts av kalla handen. Regeringen och socialutskottets majoritet har sagt nej. Det var deras insatser under handikappåret 1981. Herr talman! Jag yrkar bifall till de fyra socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! FN:s generalförsamling beslutade för fyra år sedan att 1981 skulle bli det år då medlemsländerna på olika sätt skulle uppmärksamma den situation 450 miljoner handikappade runt om i världen befinner sig i. Detta internationella handikappår — som också Göran Karlsson hänvisade till — genomförs under parollen Full delaktighet och jämlikhet. Det skulle uppamma till krafttag för att förbättra läget för de handikappade. Handikapporganisationerna arbetar själva mycket aktivt för att utnyttja de möjligheter som proklamerandet av ett särskilt handikappår ger. De har noterat som positivt att regeringen har medverkat till att ett allsidigt sammansatt beredningsorgan har kommit till stånd och att man har utlovat ett handikapprogram till slutet av året. Men redan när årets budget presenterades påvisade HCK — Handikappförbundens centralkommitté — att de delar i budgeten som rör de handikappade visar på reformstopp och att regeringen därmed inte handlar enligt de beslut som den själv har varit med om i FN. Det betänkande från socialutskottet som vi nu behandlar följer samma linje. Så gott som på samtliga punkter gör utskottets majoritet skrivningar som andas en allmän vilja att leva upp till handikappårets stolta devis, men när det kommer till konkreta ställningstaganden är orden kärvare. Då handlar det uteslutande om ekonomi. Detta framgår redan av utskottets behandling av vår motion 1643, där vi begär att bilstödskommittén skall få tilläggsdirektiv för att utreda möjligheterna att genom en utbyggd färdtjänst klara de rörelsehindrades behov av transportmöjligheter. I det stycket hänvisar utskottet till att statsrådet Elisabet Holm har uttalat att avsikten är att ge bilstödskommittén tilläggsdirektiv att utreda frågan om specialfordon för personer som inte kan använda sig av färdtjänstens standardfordon. Utskottet utgår från att kommittén utan dröjsmål skall få sådana direktiv eller att frågan utreds i annan ordning. Och därmed anses vår motion besvarad i viss del. Men så kommer det här med ekonomin. Eftersom vårt yrkande innefattar mer än endast specialfordon så kan inte utskottet med hänsyn till risken för ökade kostnader för stat eller kommun biträda krav på att färdtjänstens vidareutveckling utreds. Vi ha alltså inte begärt någon ny utredning utan bara att den sittande bilstödskommittén får den uppgiften. Vi finner de nya regler som utskottet hänvisar till mycket oklart formulerade, och vi anser inte att de i och för sig ger några garantier för att ens människor med svåra rörelsehandikapp blir tillgodosedda. Vpk anser det nödvändigt att överväga alla möjligheter för att komma vidare på vägen att ge alla som så behöver en väl utbyggd färdtjänst. Eftersom den socialdemokratiska reservationen på denna punkt utöver frågan om specialfordon även tar upp frågan om en fastlagd minimistandard för färdtjänsten nöjer jag mig för dagen med att yrka bifall till reservation nr 1 vid punkten 2, D 2. Beträffande krav i vpk-m, tionen 1088 om ytterligare medel till styrelsen för vårdartjänst för projekt i landsting och kommuner enligt förslag som omsorgskommittén har presenterat gör utskottet det lätt för sig. Man åberopar förslag i propositionen som man ser som en utökning av resurserna för flerhandikappade, och man vill avvakta omsorgskommitténs slutbetänkande. Detta med resursökning har vi bemött redan i motionen, som har väckts just för att påtala att regeringen endast i ett avseende tillmötesgår omsorgskommittén, vilken i sitt betänkande om flerhandikappade har förordat en hel rad insatser som kan bli av betydelse för dessa starkt utsatta grupper. Regeringen beviljar nämligen handikapprörelsen 2 milj.kr. för särskilda insatser bland flerhandikappade. Men man avvisar det samordningsoch samrådsorgan som förordats av utredningen för att få ett effektivare arbete till stånd bland flerhandikappade. Vi menar att ett sådant organ har betydelse för att insatserna skall bli bättre, och vi anser att styrelsen för vårdartjänst till att börja med skall handlägga dessa frågor. Därför behöver detta organ först 2 milj.kr. för projekt i landsting och kommuner, just så som omsorgskommittén själv föreslår. Inte behöver man vänta på slutbetänkande för att ta ställning till detta. I fråga om projektmedel föreslår socialdemokraterna i sin reservation hälften så mycket som vi, men eftersom socialdemokraterna ändå i högre grad än utskottsmajoriteten tar hänsyn till omsorgskommitténs förslag, kommer vi att i en andra omröstning stödja reservationen. Jag yrkar dock, herr talman, bifall till vpk-motionen 1088, yrkande 2 i här tillämplig del. Den fråga som på handikappområdet kanske har varit mest uppmärksammad under senare tid är den att dagspressen skall göras tillgänglig även för synskadade. Och uppmärksamheten är berättigad. I landet finns i dag ca 150 dagliga tidningar, 200 veckotidningar och dessutom tidskrifter, böcker och en mängd annat informationsoch upplysningsmaterial. Detta är också nödvändigt, och det råder en ganska stor samstämmighet om att människorna skall få information och kunskap om vad som händer i samhället, som de också enligt lag är berättigade till. Men så finns det i samhället en stor grupp, som är nästan helt utestängd från den information som ges med hjälp av det tryckta ordet och även nära nog helt saknar möjlighet att vara med i samhällsdebatten, eftersom gruppen inte kan ta del av det som står i tidningar och annat tryckt material — alltså trots att informationsoch tryckfriheten för alla är fastställd i grundlagen. Många minns säkert att kulturministern under förra vårens arbetsmarknadskonflikt hotade med lagstiftning mot strejker som kunde hindra tidningsutgivning. Men när de synskadade åberopar rätten att ta del av det tryckta ordet, då handlar det mer om ekonomi än om människors rättigheter. I vpk:s motion 1980/81:254 har vi tagit fasta på det här med att man på ansvarigt håll kryper bakom det ”pressade ekonomiska läget” , inte därför att vi accepterar resonemanget, men för att visa regeringen att man inte behöver stoppa inför sådana hinder. Vi har alltså föreslagit en höjning av reklamskatten, för att med det som en sådan höjning skulle inbringa kunna finansiera utgivning av dagstidningar åt synskadade. Huvudsaken för oss har här varit att slutligt lösa frågan om att tillgodose de synskadades berättigade krav på tillgång till dagspress, och valfri dagspress, under förhållanden som inte onödigtvis skiljer sig från vad som gäller för oss andra medborgare. Vi betraktar inte alls vårt förslag som oupplösligt knutet till frågan om höjning av reklamskatten. Vi är också öppna för andra förslag till finansiering. Men vi har framställt vårt finansieringsförslag, därför att vi vill bli av med den numera sedvanliga hänvisningen till det statsfinansiella läget, som vi i det här sammanhanget betraktar som ett skenargument. Vi delar inte de borgerliga partiernas uppfattning att en stor grupp människors deltagande i det sociala och politiska livet skall kunna hindras av ekonomiska skäl, i varje fall inte så länge det är fullt möjligt att presentera inte bara en, utan flera finansieringslösningar. Från socialdemokratiskt håll har man, sin vana trogen skulle jag vilja säga, lagt fram ett kompromissförslag. Det förslaget innebär ingen lösning av frågan. Det innebär bara att en försöksverksamhet kan permanentas och utvidgas till att omfatta ytterligare några tidningar. Vi anser alltså inte att det socialdemokratiska förslaget är särskilt bra, eftersom det lämnar huvudfrågan olöst. Det är emellertid avsevärt bättre än regeringens och utskottsmajoritetens ställningstagande. Därför kommer vi också i detta fall att stödja den socialdemokratiska reservationen i andra hand, och vi gör det också i förhoppningen om att de borgerliga ledamöter som har motionerat i frågan är beredda att stå för sina åsikter den här gången. Herr talman! Jag yrkar bifall också till vpk-motionen 254.

Herr talman! Det finns f.n. en enda taltidning för barn, och det är tidningen Småfolket. Den riskerar nedläggning om man inte får ytterligare resurser för nästa budgetår. Det gäller inga miljoner utan 170 000 kr. Under två år har särskilda projektpengar utgått för den här verksamheten. Synskadades riksförbund har begärt att medel skall anvisas under anslaget för ersättningstidningar fr.o.m. den 1 juli. Detta anslag har räknats upp med 150 000 mot begärda 488 000, dvs. 11 96, vilket knappt täcker inflationen, än mindre ger utrymme för denna nya produkt. Att ta bort någon annan av de få tidningar som de synskadade har till sitt förfogande är, tycker jag, för mycket begärt. Försöksverksamheten med taltidning för barn har pågått sedan 1979 med statliga medel. Man gjorde först olika försökstidningar med material från flera barntidningar, främst Småfolket och Kamratposten, båda mycket välgjorda barntidningar med intressant läsning, korsord och möjlighet för läsarna att själva medverka. Läsarna, 6-12 år gamla, och deras föräldrar hade sedan möjlighet att lämna synpunkter och önskemål om hur de ville ha verksamheten utformad. Reaktionerna visade att man ville ha en ”hel” tidning, en tidning som gav en läsupplevelse som liknade den som deras seende kamrater fick. Man ville inte ha en handikapptidning som var speciellt hopplockad för synskadade. Det var viktigt med den gemenskap som kom av att kunna prata med kompisen som läst samma tidning. Därför ville man att taltidningen skulle omfatta svartskriftstidningens samtliga nummer. Likaså ville man ha svartskriftstidningen parallellt med kassetter för att andra i familjen skulle kunna dela läsupplevelsen eller därför'att man hade synrester som kunde komplettera läsningen. Önskemål framkom också om särskild redigering för synskadade utvecklingsstörda barn. Året därpå, alltså 1980/81, gjorde man därför ett avgränsat försök med en tidning. Denna har getts ut i två upplagor, en med tio nummer och en extra lättläst med fem nummer. För nästa år planerade man att också kunna ge ut Kamratposten på detta sätt, och man begärde pengar till båda tidningarna. Regeringen vill inte satsa på någon av dem. Vi reservanter vill åtminstone se till att vi förhindrar nedläggning av den tidning som redan finns. Tidningen har blivit en succé bland barnen. Upplagan är ca 600 samt 200 i den språkförenklade versionen. Vi socialdemokrater är beredda att anslå de 170 000 kr. som krävs för tidningens fortlevnad. Det kan inte betraktas som någon lyx för ett land att hålla sig med en tidning för synskadade barn. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Utskottets ordförande Göran Karlsson började sitt anförande med att säga att 1981 är det år då handikappade skall bli uppmärksammade av regering och andra. Det är riktigt, men jag vill säga att det inte bara är fråga om att göra insatser det här året. Jag ser handikappåret som mycket viktigt på det sättet att det skall väcka till insikt om de handikappades problem och att vi i fortsättningen, när vi fattar beslut i samhällsplanering osv., skall ha dessa frågor med i bilden. Därigenom skall vi kunna göra det bättre för de handikappade. Det gäller bearbetning av attityderna, det gäller boendemiljö och bostad, undervisning och utbildning, arbete och mer av medmänsklighet i vårt samhälle. Det är mycket som inryms i detta. Sedan gick Göran Karlsson tillbaka till 1976 och sade att det då kom en ny regim som lovade väldigt mycket, men att de handikappade nu har all anledning att känna sig lurade. Jag måste säga att jag tycker att man har rätt att ställa litet högre krav i fråga om sanningsenlighet när det gäller socialutskottets ordförande. Om Göran Karlsson tar fram budgetpropositionens bil. 8 som avser socialdepartementet och läser på s. 4, så skall han finna i en tabell över utgifterna, som är uppdelade på Sjukvård och sjukförsäkring, Äldre och handikappade, Barnfamiljer och Övrigt, att summan för dessa utgifter 1976 var 81 miljarder. 1981, alltså fem år senare, har summan fördubblats till 163 miljarder. Med hänsyn tagen till inflationen innebär detta en ökning i fast penningvärde med 37 26: Räknat i andel av bruttonationalprodukten innebär detta en ökning från 25 96 år 1976 till 29 96 år 1981. Dessa siffror måste väl ändå Göran Karlsson som ordförande i utskottet känna till. Med dem faller Göran Karlssons tal platt till marken. Vi kan också se på socialhuvudtiteln. När jag trädde till för fem år sedan var den mellan 25 och 30 miljarder. Om Göran Karlsson studerar siffrorna för socialhuvudtiteln kan han konstatera att den 1980/81 upptog ett belopp på över 60 miljarder. Detta säger väl ändå litet om hur situationen verkligen är. Jag tycker att Göran Karlsson skulle hålla sig för god för att tala om social nedrustning och om att människor har blivit grundlurade. Han bör i varje fall inte göra det från denna talarstol, men om han vill göra det på socialdemokratiska möten, så må det stå honom fritt. För att sedan fortsätta med anslaget för bidrag till handikapporganisationerna vill jag säga att under den långa tid som socialdemokraterna regerade nådde de i fråga om det anslaget upp till 5,5 miljoner. Under den tid vi haft icke-socialistisk regering har summan femdubblats och är nu uppe i drygt 27 miljoner. Det har skett en ökning med drygt 2,7 miljoner sedan förra året. Jag tycker att de här siffrorna säger ganska mycket, Göran Karlsson. När det sedan gäller de olika reservationerna vill jag säga att vi har diskuterat de frågor som tagits upp där för att komma fram till en uppgörelse, men det gick inte, utan det skulle avges reservationer. Den första reservationen gäller specialfordon inom färdtjänsten, och när det gäller den frågan har vi — som också Eivor Marklund framhöll — klart hänvisat till statsrådet Elisabet Holms uttalande i riksdagen, att bilstödskommittén skulle få tilläggsdirektiv. Vi har också sagt att utskottet utgår från att regeringen utan dröjsmål utfärdar tilläggsdirektiv till bilstödskommittén eller fattar beslut om att frågan skall utredas i annan ordning. Jag tycker att det aktuella motionsyrkandet därmed är väl tillgodosett. När det gäller färdtjänsten i övrigt vill jag i likhet med utskottet hänvisa till socialtjänstlagens 10 §. Där står: ”Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra. Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet. Nämnden kan utse en särskild person eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.” Det är vad vi varit överens om tidigare när vi beslutade om socialtjänsten. Att sedan gå ner och detaljreglera har vi också varit överens om att vi inte skall göra. Vi har också sagt i utskottet: ”Enligt utskottets mening är det av vikt att man vid utvärderingen av de nya bidragsreglerna särskilt uppmärksammar i vad mån reglerna lett till en sådan effekt”, dvs. en sådan effekt som vi hade avsett. Beträffande insatser för flerhandikappade har vi hänvisat till de ökade resurser som förslås i propositionen och till det kommande slutbetänkandet från omsorgskommittén och sagt att vi tycker att det är tillräckligt vid detta tillfälle. Därför avstyrker vi motionsyrkandet om ytterligare medel. När det sedan gäller tidningarna är jag mycket förvånad över det angrepp som Göran Karlsson gör. Han säger att det beträffande tidningarna för blinda är ett svalg befäst mellan 1976 och 1981. Men det fanns ju inga sådana här tidningar under den socialdemokratiska regeringstiden! Jag hade under min tid som socialminister glädjen att bevilja bidrag från allmänna arvsfonden till försöksverksamhet med sådana här tidningar, bl.a. en i mitt län, nämligen Kronobergaren. Verksamheten har slagit ganska väl ut, och vi har nu sagt att vi bör avvakta den utredning som görs av den utredare som regeringen tillsatt. Denne har fått i uppdrag att, som vi skriver i betänkandet, ”skyndsamt utvärdera försök med olika former av distribution av innehållet i dagstidningar till synskadade och att därvid belysa vissa problem som berörs i utredningsdirektiven. Utredaren bör belysa försöksverksamhetens omfattning och effekter i olika avseenden, problem som varit förbundna med densamma samt kostnaderna för de olika försöken.” Detta anser vi skall komma fram, och vi har också uttalat att det är mycket viktigt att få en lösning av den här frågan. Beträffande taltidningar för barn, som Lena Öhrsvik tog upp, har vi påpekat att det föreslås en uppräkning av stödet till tidskriftsutgivning med 150 000 kr. och sagt att man får prioritera inom den ramen. Herr talman! Med de här kommentarerna ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Om man skulle tro Rune Gustavsson skulle det vara väl beställt med allt — då skulle nådens sol skina över de handikappade, och då skulle det inte gå någon nöd på dem. Nej, det går inte att föra ett så enkelt resonemang som Rune Gustavsson gjorde. Rune Gustavsson begärde av mig att jag skulle hålla mig till sanningen. Men jag vågar stå för vad jag sagt om den borgerliga regeringens försök att försämra det för de handikappade. Ta t.ex. vad beslutet om basbeloppet förra hösten betyder. Det betyder i längden att exempelvis pensionerna för handikappade och andra kommer att urholkas. Rune Gustavsson slår sig för sitt bröst och säger: Tänk vad vi har gjort mycket på de här åren. Jag skall gärna säga att under de första åren då regeringen Fälldin satt gjordes det en hel del också för handikappade. Men vad som nu skiner igenom är den snålhet, för att inte säga gnidighet, som regeringen och utskottsmajoriteten visar. Rune Gustavsson talade om färdtjänsten och vad utskottsmajoritetens förslag innebär. Men utskottsmajoriteten har också skrivit att ”då stor restriktivitet måste iakttas då det gäller att initiera utredningar som är ägnade att leda till ökade kostnader för stat eller kommun kan utskottet inte tillstyrka motion 1980/81:1643”. Vad innebär det i klartext? Jo, helt enkelt att man vill gardera sig så att man inte får ökade utgifter för den här viktiga saken. Jag förstår att man kan ha delade meningar om en och annan färdtjänstresa, men lägg märke till vad vi har sagt — att de handikappade, de sämst ställda, de som har svårt att förflytta sig, inte får sättas i strykklass så att man fördärvar färdtjänsten på det sättet. När det gäller anslaget till den här organisationen gjorde Rune Gustavsson stort nummer av att han varit med om att höja anslaget. Jag kan säga på samma sätt som jag sade förut, att det de första åren varit en höjning. Men, Rune Gustavsson, i år har det beviljats ett anslag som är 10 96 sämre på grund av den urholkning som sker genom inflationen. Det är inte så underligt att ni har höjt anslagen över huvud taget, för ni har fört en politik som lett till en inflation i vårt land på 15 26 vissa år. Det är alltså inte egendomligt om en del anslag har följt med, men i det här fallet har anslaget sannerligen inte följt med.
Herr talman! Rune Gustavsson hänvisar till resonemanget i utskottsbetänkandet om att det får ankomma på SRF att inom ramen för de medel som ställs till förbundets disposition göra erforderliga omprioriteringar. Då vill jag fråga: Vilken annan tidning är det man skall dra in, om man vill klara den här barntidningen? Man hade begärt pengar till fyra taltidningar för vuxna och två för barn samt fem tidningar på punktskrift. Nu fick man inte pengar till allt det man hade begärt. Den ökning som Rune Gustavsson talar om var 11 96, och det täcker knappt inflationen. Än mindre finns det plats för en barntidning som det tidigare har utgått projektpengar till. Det första som då kommer att strykas är naturligtvis barntidningarna, som man tidigare finansierat på ett annat sätt. Nej, resonemanget rörande omprioriteringar håller inte, Rune Gustavsson. Jag tycker att det skulle vara futtigt att avslå det här mycket måttfulla förslaget om 170 000 kr., som skulle säkerställa att vi får en taltidning för barn. Det finns egentligen inget annat skäl än ren ovilja, och misstanken infinner sig omedelbart: Är det möjligen därför att tidningen ges ut av arbetarrörelsen som man vill förhindra utgivningen?
Herr talman! Jag framhöll ju, även om Rune Gustavsson inte tycks ha märkt det, att vårt yrkande beträffande färdtjänsten går längre än till att utreda frågan om specialfordon. Jag förstår därför inte riktigt att Rune Gustavsson anser att det som står i betänkandet skulle ha varit tillräckligt som svar på vår motion. Det beslut som riksdagen fattade om de nya reglerna för färdtjänsten baserades ju på den förutsättningen i socialutskottets betänkande, att statsbidragsreglerna skulle utformas så, att färdtjänsten i alla kommuner skulle uppnå en minimistandard. Men de här nya reglerna innebär att ersättningen i fortsättningen endast skall avse personer som på grund av sitt handikapp har väsentliga svårigheter att förflytta sig. Vi menar i och för sig att det är dessa människor som först och främst skall tillgodoses, men de här nya reglerna ger ju inte garantier ens för att detta kommer att ske. Det är därför vi anser att det är nödvändigt att se över inte minst det som gäller minimistandarden. Sedan måste jag säga, Rune Gustavsson, att de frågor som vi i kväll diskuterar hör definitivt till sådant som ingen politiker — oavsett partifärg — borde ge sig in på att resa ekonomiska spärrar emot. Jag måste säga att jag tycker det är väldigt beklagligt att en sådan här debatt förs vid den här tiden på dygnet. Jag föreställer mig att många handikappade skulle ha varit intresserade av att följa debatten, men det måste naturligtvis vara svårt för dem att ta sig hit så här dags. Med den kännedom som många av oss har om handikapprörelsens aktivitet må vi väl ändå kunna vara säkra på att de handikappade kommer att tala om för kammarens ledamöter vad det är vi gör om vi följer utskottsmajoritetens uppfattning, särskilt när det gäller vårt beslut i frågan om de synskadades möjligheter att få tillgång till innehållet i dagspressen. Jag hoppas att det inom de partier, som utskottsmajoritetens företrädare tillhör, är tillräckligt många som ser det självklara i att den här frågan måste lösas, åtminstone genom att man tar det här lilla steget till lösning.
Herr talman! Göran Karlsson säger att nådens sol enligt mitt påstående skiner över de handikappade. Nej, så har jag inte sagt. Allt är inte bra. Men jag vill säga att nådens sol skiner mera över de handikappade nu än den gjorde under den socialdemokratiska regeringstiden, om vi ser på de insatser för de handikappade som de regeringarna gjorde under årens lopp. Urholkningen av pensionerna, som socialdemokraterna ständigt talar om, bygger på antagandet om inflation och prisökningar, och därför är de siffrorna inte relevanta. Om man skulle ta på allvar de synpunkter som förs fram, skulle det innebära att vi nästan inte skulle göra några satsningar, utan att det bara är nedskärningar över hela linjen. I stället är det så att vi under varje år har gjort ökade insatser. Sedan är frågan: I vilken takt orkar vi höja insatserna? Där är vi inte överens. Men det är inte så många miljoner som skiljer socialdemokraterna och utskottsmajoriteten åt, och därför vågar jag säga att det är felaktigt att förstora frågan på det här sättet. När det gäller taltidningar har utskottet haft uppfattningen att man också måste kunna prioritera. Sedan vill jag än en gång citera vad som står om färdtjänsten. På s. 3 i utskottsbetänkandet står det: ”Enligt utskottets mening är det av vikt att man vid utvärderingen av de nya bidragsreglerna särskilt uppmärksammar i vad mån reglerna lett till en sådan effekt” — alltså att man fått en jämnare standard på färdtjänsten i de olika kommunerna. Vi vet att det finns väldigt stora skillnader här och att vi måste arbeta för att få en minimistandard. Men att utskottet skall föreslå detaljregleringar tycker vi är felaktigt. Vi skall i stället utgå från den socialtjänstlag som riksdagen har varit enig om.
Herr talman! Det är farligt att förstora frågan, säger Rune Gustavsson. Vi har inte förstorat någonting, utan vi har bara sagt sanningen. Men att sanningen är obehaglig att höra för de borgerliga märks inte minst av Rune Gustavssons inlägg, där han på allt sätt försöker vederlägga det vi påstår. Ta t.ex. frågan om de synskadades tidningar, där det gäller bidrag till tidningar och rättigheter för de synskadade att få sin dagliga tidning. Det är visserligen sant att Rune Gustavsson godkände ett förslag om att tidningen Kronobergaren i hans hembygd skulle få komma ut genom kassetter, och det var ju bra för de synskadade där nere. Men skulle inte Rune Gustavsson önska att även andra synskadade i landet fick precis samma fördelar? I mitt inledningsanförande betonade jag att det är en mänsklig rättighet för de synskadade att kunna ta del av landets tidningar. Det kan inte vara rimligt att de skall behöva få den informationen i andra eller tredje eller fjärde hand. Har inte Rune Gustavsson tänkt på vad det betyder för dem att aldrig kunna höra innehållet i en tidning om inte någon läser för dem? Rune Gustavsson bör inte vara så kallsinnig, utan försöka sätta sig in i problemen för de människor som det gäller att värna om. Jag beklagar verkligen att de borgerliga partierna inte vill gå med på det här förslaget. Den utvärdering av tidningarna som pågår gjordes för länge sedan av Synskadades riksförbund. Den utredare som staten tillsatt har egentligen bara klippt från den utredningen — så nog har den saken utvärderats. Det är viljan att göra någonting som man saknar. Tyvärr gäller det också f. d. socialministern i Fälldins regering. Det är verkligen beklagligt att Rune Gustavsson skall ha en så negativ inställning till de problem som det här rör sig om.
Herr talman! Vad är det för specialregleringar Rune Gustavsson talar om? Vi har faktiskt bara begärt att bilstödskommittén, som tagit så god tid på sig, skall få tilläggsdirektiv i syfte att den skall se över färdtjänsten för att denna skall klara transporterna av rörelsehindrade. Men det är väl ingen specialreglering. Vidare talar Rune Gustavsson om att de synskadade skall prioriteras när det gäller dagspressen. Ja, vpk prioriterar i likhet med de synskadade själva den rättighet som för oss seende är en självklarhet. Är det orimligt, Rune Gustavsson?
Herr talman! Jag vill bara ta upp en sak till. Rune Gustavsson talar om att man hela tiden ökar anslagen osv. Jag vill i det sammanhanget påstå att det här innebär att det blir en nedskärning när det gäller taltidningar för barn. Det finns f. n. bara en enda taltidning, och det finns en risk för att den läggs ned, eftersom den skall in under ett anslag som man inte räknat upp mer än vad som knappt motsvarar inflationen. Denna tidning skall alltså vara med bland andra tidningar och slåss. Jag fick inget svar på frågan: Vilken tidning skall man då dra in i stället? Jag har här en förteckning över vilka tidningar det gäller, så om Rune Gustavsson inte vet vilka de tidningarna är kan han titta på den förteckningen. Kanske kan han sedan vid ett annat tillfälle tala om för mig vilken tidning det är som skall dras in. Men det vore bra om jag kunde få ett besked nu. Det är litet väl cyniskt att inte kunna bevilja 170 000 kr., när man på det sättet kunde bevara den enda taltidning för barn som finns i landet.
Herr talman! Till Göran Karlsson vill jag säga att jag var med om att bevilja pengar från arvsfonden till samtliga tidningar med försöksverksamhet — inte bara till Kronobergaren. Göran Karlsson säger att det är brist på god vilja. Men han har ju varit verksam i handikapporganisationerna. Varför lyckades han inte mobilisera den goda viljan under den socialdemokratiska regeringstiden, så att vi redan då kunde ha fått taltidningar? Det hade gått att genomföra. Jag trodde, Eivor Marklund, att vi hade klarat av det här med tilläggsdirektiven. Dem har vi ju tydligt uttalat oss om i utskottsbetänkandet. Vi har också sagt att vi därmed anser oss ha besvarat yrkandet. Vidare har jag hänvisat till socialtjänsten och sagt att vi inte anser att det skall finnas mer av detaljregleringar på det här området. Jag glömde att säga, Göran Karlsson, att vi har redogjort för hur vi ser på de synskadades rätt att ha tillgång till dagspressen. Vi har klart gett uttryck för att det är viktigt att den frågan får en lösning. Också den gruppen människor skall ju ha möjligheter att inhämta information i dagspressen. Jag tror att det är viktigt att vi tittar på olika lösningar i det avseendet. Det är inte säkert att frågan kan lösas bara med hjälp av kassetter. Det finns ju andra möjligheter — via radionät, telefon osv. Det är viktigt att också litet grand fundera över den saken. Allt är alltså icke fullt klarlagt.

Herr talman! Att 1981 är FN:s handikappår har påpekats av flera talare. Likaså kan man väl konstatera att mottot för året är välbekant i den här församlingen. Full delaktighet och jämlikhet är naturligtvis ett högt ställt mål, och det målet måste vi vara medvetna om att vi inte når under ett enda handikappår. Det kräver många års arbete. Det råder stor politisk enighet om innebörden i mottot full delaktighet och jämställdhet. Detta motto måste vara vägledande i alla beslut som fattas. Regeringens inställning i dessa frågor finns redovisad i budgetpropositionen. Det är en mycket missvisande skildring som Göran Karlsson har givit åt utvecklingen på handikappområdet sedan regeringsskiftet 1976. De samlade anslagen till handikappåtgärder uppgår i budgetpropositionen till 14 miljarder kronor. Det är ingen obetydlig summa. Det är en ökning från 6 180 milj.kr. år 1976 82. Tycker Göran Karlsson verkligen att det är ett uttryck för nedrustning på handikappområdet? Det är en ökning av anslagen som betydligt överskrider inflationen. Riksdagen har i dagarna fått förslag om förmedling av samtal med texttelefon. Jag vet att det här är en reform som alla hörselskadade ser fram emot. Det blir nu möjligt för dem, om riksdagen bifaller propositionen, att hålla telefonkontakt inte bara sinsemellan utan även med hörande människor. Vi behöver bara tänka på vad det innebär om en ensamboende döv person hastigt blir sjuk och skall försöka meddela sig med anhöriga, med läkare eller med vårdcentralen. Det kommer nu att bli möjligt. Det är ett exempel på sådana små vardagsproblem som måste lösas och som med teknikens hjälp också kan få en bra lösning. Regering och riksdag har ansett att dagspressen har en viktig uppgift i vårt samhälle, så viktig att staten anser det väl motiverat att ge ett rejält presstöd. Alla är vi överens om att den demokratiska rättighet som tillgång till dagstidningar innebär också måste komma de synskadade till del. Att detta också är ett framträdande krav från de synskadade själva är vi medvetna om. Det är naturligtvis vanskligt att sinsemellan gradera olika framtida reformer på handikappområdet, men så mycket vågar man väl säga att dagstidningar för synskadade tillhör de mer angelägna. Det är inte den politiska viljan som saknas. Men det är ju brukligt här i landet att utredningar får arbeta färdigt, innan förslag läggs. Det är därför viktigt att den särskilda utredaren får fullfölja sitt arbete och att vi utan onödigt dröjsmål får ett slutligt förslag om hur reformen skall kunna föras i hamn. Under några år har en försöksverksamhet skett med utgivning av två tidningar i kassettupplaga, med bidrag från allmänna arvsfonden. Den försöksverksamheten kommer regeringen att stödja till dess att ett slutligt förslag föreligger. Regeringens beredningsgrupp inför handikappåret kan konstatera att engagemanget inför handikappåret är stort i hela landet. Det kommer att under det här året ges många tillfällen att landet runt diskutera handikappades situation i allmänhet och att fästa uppmärksamheten på vissa gruppers speciella problem. Det är, skulle jag tro, det bästa sättet att bana väg för inställningar och attityder som är öppna för den hänsyn och de åtgärder som krävs för att handikappade skall få större delaktighet i samhällslivet. Full delaktighet och jämlikhet är målet. Att vi skall kunna nå det till 100 92 för alla handikappade är kanske att vara överoptimistisk. Full delaktighet och jämlikhet gäller inte heller för människor utan handikapp. Tillvaron har alltid någon begränsning. Men för handikappade skall målet vara att få möjlighet till ett aktivt liv, utan att de skall vara mer beroende av andra människors hjälp och omtanke än vad vi alla är av och till. Det finns, herr talman, ingen anledning att misstro regeringens vilja att fortsätta reformarbetet på handikappområdet i den utsträckning som landets ekonomi tillåter.
Herr talman! Det senaste som fru Holm sade var sannerligen ett viktigt påpekande. Men kan man av en regering som vansköter ett lands ekonomi vänta några storverk gentemot de handikappade? Där kan verkligen riktas en anklagelse mot regeringen. Det är på grund av att den har misskött finanserna som vi hamnat i denna besvärliga situation. Sedan går det att säga, när man skall göra insatser för de handikappade: Vi har inte råd. Jag tycker minsann inte att det är någon politisk vilja som regeringen visar. Jag har aldrig använt orden ”social nedrustning”, fru Holm, men jag sade att det är illavarslande att man försöker försämra basbeloppet och har gjort andra saker som går att kritisera. Och för resten, fru Holm, den utredningsman — jag skulle vilja kalla honom utvärderingsman — som är tillsatt för att utreda frågan om de synskadades tidningar har tidigare inte ens haft direktiv. Han kommer att få det nu, när utskottet har hemställt att riksdagen skall besluta det. Jag tycker verkligen inte att regeringen har någonting att yvas över. Det är istället svagt beställt med dess politiska vilja och förmåga att göra något för handikappgrupperna.
Herr talman! Det är fel, Göran Karlsson, att säga att utredningsmannen inte har några direktiv. Han fick direktiv i maj månad förra året, och dem arbetar han efter. Det ligger visserligen inte inom mitt ansvarsområde, men jag vet att direktiven är utfärdade, och regeringen har antagit dem. Det är ingen ekonomisk debatt vi skall föra här i dag, men ett är säkert: Skall vi kunna förbättra för de handikappade måste vi i första hand förbättra landets ekonomi. Det är en absolut nödvändig förutsättning. Den situation vi befinner oss i nu kan vi leda långt tillbaka till den socialdemokratiska tiden. Det är inte de här fyra senaste åren som har inneburit den väsentliga försämringen av landets ekonomi.
Herr talman! Tiden är så långt framskriden att vi inte hinner med så mycket om vi skall kunna votera också före kl. 24.00, men jag vill säga följande till fru Holm: Försök inte att skylla landets ekonomi på socialdemokratin. Det är ett populärt slagnummer hos ert parti. Men det är bevisat att statsskulden bara var några miljarder när Gunnar Sträng lämnade sitt fögderi, och i dag är den många tiotal miljarder. Och risken för att vi kommer att hamna långt över hundra miljarder är påfallande. Det värsta är — det håller jag med om — att detta medför att vi inte kan hjälpa de svaga så som vi skulle behöva göra. Men det är ett faktum att regeringen bär en stor del av skulden för att vi befinner oss i detta ekonomiska läge.

Herr talman! När det gäller socialutskottets betänkande 1980/81:17, p. 6 angående kostnader för viss verksamhet för synskadade är jag övertygad om att det inte råder några delade meningar vad gäller principfrågan. Hela utskottet anser att det är angeläget att frågan om att ge de synskadade tillgång till dagspressen bringas till en lösning. Det råder heller inga delade meningar om att utvärderingen av nu pågående försöksverksamhet bör utföras skyndsamt. Men vad menar utskottet med skyndsamt? Ja, av det som anförs i betänkandet på denna punkt — och det är att märka att det fortfarande är hela utskottets skrivning — framgår att utredningsmannen bör redovisa sitt uppdrag i sådan tid att förslag kan föreläggas riksdagen under år 1982. Utskottet anser också att uppdraget bör vidgas så att även andra finansieringsmöjligheter presenteras. I den här skrivningen kan jag för mitt vidkommande ana en tanke — tanken att man genom en omfördelning av presstödet och de principer som gäller för detta skall öppna möjligheter till finansiering av en mer permanent lösning för taltidningar till de synskadade. Om detta är tanken, varför skriver man inte det rent ut? Jag anser att denna lösning vore värd att pröva. Däremot anser jag inte att utredningsmannen behöver så väl tilltagen tid som vad utskottet förespeglar för att framlägga ett slutligt förslag i den här frågan. Frågan är tillräckligt utredd — nu behövs handling. Utredningsmannen måste enligt mitt förmenande kunna framkomma med sitt förslag ganska omgående och därmed möjliggöra för regeringen att redan i nästkommande budgetproposition förelägga riksdagen förslag till permanenta lösningar av frågan. I avvaktan på beslut av riksdagen om ett permanent stöd till tidningar för synskadade yrkar socialdemokraterna i sin reservation, som gäller hemställan under mom. 3 i utskottsbetänkandet, att riksdagen nu skall öka på förslagsanslaget med drygt 7 milj.kr. Utskottsmajoriteten avstyrker detta yrkande och fastslår i stället att den nuvarande försöksverksamheten med bidrag från allmänna arvsfonden inte bör brytas förrän utvärderingen skett. Statsrådet Elisabet Holm har nu här i kammaren bekräftat att regeringen följer samma linje när det gäller bidrag från allmänna arvsfonden under denna tid. Den försöksverksamheten kommer regeringen att stödja tills utredningen är utvärderad, tyckte jag mig uppfatta i hennes inlägg. Här bör dock observeras att försöksverksamheten numera endast omfattar två socialdemokratiska tidningar. Givetvis vore det värdefullt att under den fortsatta tidsperioden — tills vi får permanenta lösningar — en utökning kom till stånd som omfattade ytterligare någon eller några tidningar. Även den frågan vore intressant att få ett svar på av statsrådet Holm. Herr talman! Vi har alla en önskan att få till stånd en så bra lösning av den här behjärtansvärda frågan som möjligt — men jag för min del anser inte att något annat än permanenta lösningar är godtagbara. Därför måste vi eftersträva sådana lösningar och göra det effektivt och beslutsamt. Det är med intresse jag tagit del av statsrådet Holms inlägg i denna debatt, och efter dessa besked är jag beredd att acceptera utskottsmajoritetens ställningstagande. Men frågan är angelägen och får inte förhalas i onödan.
Herr talman! På Eric Rejdnells fråga om utskottet haft någon avsikt med vad det uttalade i betänkandet beträffande de synskadades tidning vill jag svara att vi aldrig skulle drömma om att ta av det presstöd som tillkommer tidningarna. Det har varit vår mening med det uttalandet. Det presstöd vi vill ha skall vara ett särskilt presstöd och gå över budgeten.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Tyvärr är statsrådsbänken tom, men jag har vetskap om att det är av hälsoskäl som bostadsministern inte är här. Det brukar höra till vår jargong att vara elaka när det gäller frånvaro av statsråd, men eftersom jag är underrättad om orsaken har jag ingen chans att 167 vara elak nu. Jag hoppas att bostadsministern kryar på sig. Vi har tätt återkommande bostadsdebatter här i riksdagen. Det kommer så många ströpropositioner att riksdagen närmast har allmän motionstid över hela sessionen. Det gör att det är rätt besvärligt att diskutera, eftersom vi inte får det samlade grepp om och den samlade bedömning av frågan som vi vill ha. Just nu är ett papper på väg från civilutskottet ned till kammaren om räntebidrag. Det gäller 200 miljoner som skall omplaceras eller tas bort. Bostadsbidragen är också aktualiserade. Vi behandlar nu dessa frågor med utgångspunkt från den budget vi har. Det är alltså svårt att famna bostadsfrågan. Det beror inte bara på att den i sig är komplicerad, har många olika inslag och berör många fält, utan det är också detta att det ständigt förs fram förslag av olika karaktär — tyvärr inte i positiv riktning så att det kan hända någonting bra på bostadsmarknaden. I det allmänna eländet inom ekonomin för samhället och för människornas försörjningssituation, är ju bostäderna det område där människor har drabbats hårdast, där de fått mest känning av detta elände. Det här är ingenting som vi har upptäckt nu. Vi kunde befara detta redan när vi fick en borgerlig regering efter 1976 års val. I 1977 års bostadsdebatt var vi mycket kritiska mot den explosion som hade inträffat på byggnadskostnadssidan. Vi anade och upplevde sedan en minskning i bostadsbyggandet. Genom att trolla med, men inte förfalska, siffrorna försökte man ge en bild av att det skedde ett ökat bostadsbyggande och att byggnadskostnadsökningen inte var av den besvärande karaktär som vi påstod, trots att vi ibland var eniga om prisutvecklingen över partigränserna i civilutskottet. Vi har varit eniga fast det inte haft några faktiska effekter på handlandet. Redan 1976 var vi alltså mycket kritiska och pläderade starkt för ingripanden i frågan. Våra förslag avvisades. Då hade ingen fantasi nog att kunna tänka sig den explosionsartade utveckling som vi haft. Jag skulle kunna visa bilder på detta, men det finns papper där det står tryckt. I detta betänkande och i våra tidigare betänkanden finns det kurvor som illustrerar hur kostnadsökningen exploderade. Det började på hösten 1976 och rusade i väg under 1977. Nu har vi en mycket brant störtloppsbacke, där många råkar ut för olyckor. Bostadsbyggandet har alltså minskat, och nu kräver alla krafter —t.o.m. Entreprenörsföreningen, som är den mest reaktionära intresseorganisation som finns inom näringslivet — ett samhällsingripande för att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Man har ändå inte kunnat få grepp över frågan, så att det kan ske någonting. Jag kan inte, om jag skall hålla mig inom de 15 minuterna, beröra enskildheterna i utskottsbetänkandet. Jag vet att Margot Wallström kommer att tala om de ungas bostadsproblem, som är en väldigt viktig fråga. Lennart Nilsson kommer att tala om bostadsbidragen, Thure Jadestig behandlar de tomma lägenheterna och boendemiljön osv. Även om vi räknar in detta, kommer vi inte att kunna täcka alla reservationer. Det beror alltså inte på nonchalans mot ärendet, utan det beror på det bristande tidsutrymmet för diskussion av denna rätt mångfasetterade fråga. Vi har tidigare försökt väcka förslag för att få sprutt på bostadsbyggandet. Senast gällde det momsbefrielse och uthyrningsgarantier, som också finns med nu. Förslagen därvidlag har riksdagen avslagit. Ett genomförande av förslagen skulle emellertid medföra en injektion när det gäller att få litet rulle på bostadsbyggandet. Det skulle bli sänkta byggnadskostnader, och det har ju effekt på produktionen och även på konsumtionen av lägenheter. Vi har fått avslag hela tiden, men jag kan försäkra att vi inte kommer att förtröttas. Även om det kanske är meningslöst att lägga fram konkreta förslag, kommer vi ändå att göra det och finna nya vinklingar på frågan. För det är nödvändigt att vi får i gång bostadsbyggandet. Vi har också väckt olika förslag om utredningar för att få ett grepp över frågan och växlat beteckning på det kravet. Där har vi dock också misslyckats. Nu har vi lagt fram ett förslag om att regeringen skall kalla samman partierna för att överlägga om huruvida det finns förutsättningar för att göra ett program för en utredning. Vi har inte gått så långt att vi begärt ett konkret ställningstagande utan vi säger: Låt oss sätta oss ner och resonera om det här. Nu har ju regeringen tillsatt en förskräcklig massa utredningar på bostadsmarknadens område. Det har aldrig funnits så många utredningar mig veterligt. Det är 24, 25 utredningar som arbetar, och av dem är det 10-15 som har ett entydigt samband med bostadspolitiken. De andra arbetar kanske på litet mera perifera områden och har även andra inslag. Men ungefär 10—15 är direkt knutna till bostadspolitiken. Vad är det då för utredningar? Ja, det är så att säga ett slags vilrum för regeringens oenighet — när man inte kan komma fram i en fråga tillsätter man en utredning. Det är inte parlamentariska utredningar, utan det är utredningar av typen fackkunniga och experter. Där sitter man och låter de här frågorna vila som man inte kan ena sig om. Samtidigt rusar utvecklingen med marknadskrafterna — subventionerade marknadskrafter kan man säga — åt fel håll i förhållande till de bostadspolitiska målsättningarna på ett olyckligt sätt. Det är detta som vi måste komma förbi. Vi vet alla att byggkrisen har sin orsak i kostnadsutvecklingen, och det är alltså den man måste greppa. Sedan finns det en rad andra sociala effekter som kan åtgärdas, om man tar tag i frågan. Vad är det då vi vill göra vid de här överläggningarna, som vi önskar att regeringen skall ta initiativ till? Jo, man skall undersöka hur verkligheten ser ut. Vi vet att den är besvärlig, men det vore värdefullt att få den noggrant kartlagd. Och verkligheten borde vi inte tvista om — vi borde kunna vara överens om att vi skall sätta oss ner och granska den. Vi skulle kunna söka komma fram till hur utvecklingen har varit och hur den kan bedömas bli. Vi kunde också själva, var och en för sig, lämna en beskrivning och ange vad vi tycker att man skall göra åt saken. Då säger man: Det kan vi motionera om, det kan vi diskutera i kammaren. Men alla vet ju att det är fel form för den typen av överläggningar. Sitter man i ett rum och slipper ha TV-kameran i ögat och journalisterna i knäet, då kan man föra en diskussion av helt annat slag. Det ligger ett värde i att kunna göra det. Jagtror ju inte på något liv efter detta. Men jag är alldeles övertygad om att vi kommer att få ett helt nytt liv efter den här regeringens hädanfärd, och det dröjer förmodligen inte så länge. Utan att vi ger oss på något slags statsvetenskaplig diskussion kan vi väl vara överens om — även om alla inte vill erkänna det — att vi inte får tillbaka en sådan här regering på mycket länge. Vad det än blir för valresultat, så blir det en annan typ av regering. Då kommer alla partierna att ha intresse av att få kunskap om bostadsmarknadens innehåll, och partierna kommer att kunna få sina alternativa förslag utformade genom samhällets medverkan. Jag tycker att det vore väldigt skönt om vi kunde få göra det. Det skulle vi ha glädje av i alla partier. Detta gäller oavsett om vi sedan kan komma överens eller inte. Att det kan bli så att vi inte alltid blir överens är jag på det klara med. Men det har dock varit en stor intressegemenskap i bostadsfrågan mellan vpk och socialdemokraterna samt folkpartiet och centerpartiet. Jag vet inte om jag skall nämna folkpartiet före centerpartiet eller ej, men mellan dessa två partier och oss har det rått enighet om de grundläggande frågorna i bostadspolitiken. Sedan har det naturligtvis funnits små variationer i uppfattningarna. Folkpartiet med sitt byggmästarinslag har ju alltid haft litet kärlek åt det hållet, man har ju där en sådan doktrinär inställning till näringsliv och samhällsinblandning och är så teoretiskt styrd, att man alltid måste så att säga flagga åt det hållet också när man diskuterar bostadspolitiken, men de sociala krafterna har ju dock tagit överhanden och styrt det hela. I de grundläggande frågorna har vi emellertid haft en intressegemenskap, och det vi har käftat om har bara varit ”garneringen”. Av ett helt annat skäl än den här debatten hade jag anledning att läsa i 1946 års riksdagsprotokoll, och det var nästan rörande att läsa vad som då sades i bostadsdebatten. Efter vårt första principbeslut sades i det inledande inlägget från högerpartiet av Axel Mannerskantz i första kammaren: ”Jag undrar, om inte denna utveckling i viss mån beror på den statliga dirigering av bostadsproduktionen, som drivits fram under de senaste åren. Det vore säkerligen lämpligare, om man läte det hela sköta sig självt på samma sätt som förr i världen, då de olika verksamheterna balanserade varandra.” Det var enkelt och klart uttryckt — nu är det utformat mycket mera invecklat, för kansliresurserna har ju ökat i alla partier. Då framfördes precis samma tanke som även i dag gäller för moderaterna. Den tanken gäller inte för centern, och den gäller inte för folkpartiet. Det är viktigt att notera det. Med den regering vi nu har blir centern och folkpartiet oförmögna att gå ut med de åsikter de egentligen har, och då får vi den här väldigt besvärliga situationen. Man pillar litet här och var i de nuvarande reglerna, men detta får ofta motsatt effekt än den som avsetts. Det är märkligt att vi inte skall kunna vara överens om en så enkel sak som att vi har ett helt nytt samhälle i dag i jämförelse med det vi hade på 1940-talet, då bostadspolitikens grundläggande principer fastslogs. De har sedan bit för bit ändrats något i fråga om vissa regler, men grundtankarna slogs fast på 1940-talet. Under 1970-talet har det emellertid skett dramatiska förändringar, utan att vi har omprövat våra medel. Det kunde vara intressant för alla partier att få dessa förändringar belysta med tanke på att de många regler som vi i dag tillämpar är gamla och utformade efter helt andra förutsättningar än de som gäller i dag. Såväl finansieringen som skattepolitiken och bidragspolitiken med de bostadsoch räntebidrag som samhället ger skulle kanske se ut på ett helt annat sätt, eftersom vi har ett helt nytt samhälle i dag jämfört med det vi hade i mitten av 1940-talet men också jämfört med det vi hade i början av 1970-talet. Det är en diskussion om sådana saker vi borde orka med att genomföra, och det kan vara svårt nog att diskutera i offentliga sammanhang, men i en sluten lokal skulle vi kunna ta upp de här frågorna och se om vi inte i varje fall kunde undersöka om de medel vi har tillgodoser de syften som är avsedda, vilket jag alltså betvivlar. Jag skall inte säga så mycket mera om de förslag vi har framfört i det här avseendet. Utskottsmajoriteten har avstyrkt dem, och jag kan förstå att det kan vara litet plågsamt att sådana här krav reses, för en regeringssamverkan kräver ju sina offer. Jag noterar bara att det är synd, för vi vet ju att det i den här riksdagen finns klara likheter i grundvärderingen hos en stor och bred majoritet. Den lilla sekt som hyllar de fria krafternas spel förhindrar att man i varje fall undersöker hur det hela verkligen fungerar, att man undersöker de metoder som tillämpas, så att vi om något år kan få fram kunskaper för det handlande som vi kanske är beredda att gå in på då. Nu händer ingenting. Vi krävde exempelvis att vi skulle få ta upp frågan om stadsdelsförnyelse, som det heter. Vi ville förnya våra städer genom att göra deras centra mänskligare och med ett mera socialt innehåll, och vi ville göra förorterna mera urbaniserade — för att använda ett fint ord — så att de blev mer stadsliknande. Vi skulle kunna utnyttja befintliga outnyttjade tomter och kunna förtäta vissa bitar. Detta skulle kunna göras med tanke på exempelvis energibehovet. Man kan spara energi genom att utnyttja redan befintlig bebyggelse och förtäta samhällena. Det går ju att spara pengar, eftersom det redan är färdigt. En av hämningarna i dag har att göra med följdinvesteringarna, när man har byggt en bostad. Ungefär 80 70 av kostnaderna för en lägenhet går till följdinvesteringar: gator, vägar, vatten, avlopp, skolor och allt vad det kan vara som kommunerna skall ordna. Och kommunerna har, som vi vet, en mycket dålig ekonomi. Det talar man inte om, men det måste man liksom greppa över. Vissa kommuner har tagit initiativ och undersöker förtätningsmöjligheterna, men här skulle ju staten kunna göra någonting. Vi har krävt att det skulle tillsättas en utredning. Så småningom blev det också en utredning, till namnet. Vad ägnar den sig åt? Jo, den försöker försämra den lägsta godtagbara standarden, som det heter enligt vår krångliga terminologi. Det rör sig alltså om de krav som samhället ställer upp för att bostaden skall kunna fylla en social uppgift när det gäller handikappade och andra. Sådant har man ägnat sig åt för att möjliggöra för dem som vill spekulera i att bygga om kåkarna i våra större städer för att få högre avkastning, bortseende ifrån det sociala ärendet som ju bostadspolitiken har. I stället för att gripa sig an med frågan konkret har man ägnat sig åt detta. Så förhåller det sig i fråga efter fråga. Frågorna har passiverats, och det är det som är det stora bekymret. Svaret är egentligen givet, men man kan inte underlåta att ställa frågan: Är centerpartiet och folkpartiet nöjda med det låga bostadsbyggandet? Är de nöjda med de fantastiska kostnadsökningarna? Se i vårt förra betänkande! Då finner ni en kurva med en sådan effekt på hyresnivåerna att ni hisnar. Är ni nöjda med detta? Tycker ni att det är bra att det inte händer någonting på exempelvis stadsförnyelseområdet? Vad är det som gör att ni inte vill vara med och ta i frågan? Jag är på det klara med att vi inte kan sitta och förhandla oss fram till gemensamma lösningar i dag, men vi skulle kunna påbörja arbetet för att få en beredskap med tanke på framtiden. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som fogats till betänkandet.